Herr talman! Än en gång har det visat sig att herr Palme inte kommit med några konkreta argument i denna fråga. Informationen till andra länder skedde samma vecka som informationen lämnades till den socialdemokratiska oppositionen — i enlighet med den praxis som tillämpats tidigare och i enlighet med den praxis som herr Palmes nordiska partivänner tillämpar. Och jag fick inget svar på min fråga om herr Palme var beredd att i fortsättningen ha förhandlingar av det slag han nu efterlyser, om den olyckan skulle tima att vi får ett regimskifte i framtiden. Kan vi få ett klart besked på den punkten! När argumenten tryter försöker herr Palme — herr Feldt var också inne på det — att ge mig gliringar. Han säger att det är synd att herr Bohman har mig som vapendragare. Den saken bör väl närmast herr Bohman svara på, men nu är det faktiskt på det sättet att jag står här som talesman för konstitutionsutskottet i denna fråga, eftersom jag råkar tillhöra det utskottet. Det är inte så att man väljer vapendragare i de här sammanhangen. Jag skulle naturligtvis kunna kvittera med att säga att det är synd om socialdemokratin som har herr Palme som partiledare. Det har ju visat sig i tre val i rad nu.
Herr talman! Jag vill helt enkelt konstatera följande: Om man informerade de nordiska länderna och den socialdemokratiska oppositionen inom samma vecka, så fyller inte detta rimliga demokratiska anspråk. Man informerade med andra ord de nordiska länderna eller något av dem, fattade ett beslut och höll sedan tyst en vecka utan att ta någon som helst kontakt med oppositionen. När man tog en samrådskontakt var det för att meddela fullbordat faktum utan att ge en reell möjlighet till diskussion. Det ena statsrådet säger att det berodde på att man hade så ont om tid. Det andra statsrådet säger: Nej då, vi hade gott om tid, för beslutet fattades långt tidigare, men vi ville inte ha något samråd. Detta förfaringssätt har vi socialdemokrater brännmärkt. Så har vi aldrig hanterat en fråga. Så hoppas jag att vi aldrig kommer att hantera en fråga den dag då — jag hoppas snart — den borgerliga otrygghetens och den borgerliga förvirringens tid är förbi i vårt land.

Herr talman! Jag är kanske litet generad över att för andra gången i riksdagens protokoll behöva läsa in vad jag sade den 2 juni förra året i den här talarstolen. Jag tvingas göra det helt enkelt därför att Anders Björck har en citatkonst som kan likställas med hur en viss potentat läser Bibeln. Nu läser jag innantill ur det här protokollet följande, som jag riktade till herr Bohman: ”Sätt värde på det lugn som ännu gäller på svensk arbetsmarknad. Jag säger det här helt enkelt därför att vi ju i tidningarna läser om att man i den utländska pressen, både i den engelska och i den franska, redan spår om den andra devalveringen av den svenska kronan.

Jag har läst in vad jag sade i kammarens protokoll en gång tidigare, och jag är tvungen att göra det ytterligare en gång just med hänsyn till Anders Björcks sätt att citera. Är det oförmåga att läsa innantill, så förlåter jag honom. Men jag ger honom rådet att avstå från att göra inlägg i den här debatten i fortsättningen. Förstår han vad han läser, är det oförlåtligt att citera som han gör. Då är det en blandning — jag måste säga det herr talman — av bluff och illvilja som han presterar från talarstolen. Jag vill dessutom säga ytterligare något om det som har berörts från olika håll, nämligen hur det här utflödet av valutorna har periodiserat sig under sommaren. Jag har en uppställning över detta i min hand, och jag kan säga att från den sista veckan i juli månad till den sista veckan i augusti månad så flöt det ut 3 142 milj.kr. ur landet. Det var ungefär hälften av det minimibelopp man rör sig med i de här båda ekonomernas inlägg i tidningen Ekonomisk debatt. De talar om ett belopp på 6-8,5 miljarder kronor. Men det visar sig att utströmningen av pengar kulminerar under sista veckan i juli och under augusti. Jag vill minnas att Hilding Johansson har understrukit detta tidigare. Ytterligare en sak som har berörts av och till i den här debatten är önskvärdheten av att regeringen skulle ha informerat oppositionen på ett riktigare sätt. När reservanterna har krävt det, så har de åberopat hur situationen var under den gamla regeringens tid. Vi hade under 1970-talet av och till vissa kriser på gång inom valutaområdet. De föranledde högst seriösa överläggningar mellan finansministrarna och riksbankscheferna i de nordiska länderna innan man tog slutgiltig ståndpunkt. Jag vill minnas att det var Kjell-Olof Feldt som i sitt inlägg sade att den nuvarande regeringens kontakter med de nordiska länderna var Den gamla socialdemokratiska regeringen såg i motsvarande läge så allvarligt på situationen att den bjöd in oppositionspartiernas ledningar till en högst seriös debatt i kanslihuset. Gösta Bohman med Staffan Burenstam Linder i sällskap satt kring statsrådsberedningens runda bord och fick lägga fram sina synpunkter, hur man såg på, kände och tyckte i valutafrågorna i den eller den situationen. Det förekom att de hade andra uppfattningar än den socialdemokratiska regeringen. Vi avlyssnade och bedömde dem och tog slutligen ställning efter, som jag vill betrakta det, seriösa och utförliga överläggningar. Något sådant förekom självfallet inte den här omtalade fredagen före devalveringen den 28 augusti i fjol. Det var en påringning dels till mig, dels till Olof Palme med beskedet: Nu har regeringen bestämt sig, så här blir det.

Herr talman! Jag konstaterar att i denna debatt om konstitutionsutskottets betänkande har deltagit två ledamöter av den socialdemokratiska utskottsgruppen jämte två ledamöter av, om jag nu får kalla det så, den socialdemokratiska partiledningen, nämligen förre statsministern och förre finansministern. När så många måste kastas in i en debatt, som ju är så solklar — om man nu får tro dessa herrar — skulle de väl ha kunnat komma fram med någonting konkret. Men det gjorde inte heller herr Sträng i sitt senaste inlägg, trots att man mobiliserat så många tunga politiker som möjligt. Förlåt, jag glömde herr Feldt. Fem socialdemokrater har alltså uppträtt i detta sammanhang. Herr Sträng läste in sitt anförande än en gång till kammarens protokoll. Han antydde att man diskuterade detta ämne ute i Europa och att man frågade: När kommer den andra devalveringen? Herr Sträng är verkligen inte vem som helst i dessa sammanhang. Får jag då kvittera med att läsa in till protokollet vad herr Bohman verkligen sade. Det tycks inte ha gått upp för alla. Vad herr Bohman sade och vad hela debatten handlar om innebar faktiskt en dementi på att vi skulle lämna ormsamarbetet. Han sade: ”Just nu har vi det här pratet i Sverige om en mycket stor devalvering. Skulle vi genomföra en sådan, fick vi lov att lämna ormen. Det kunde även leda till negativa politiska reaktioner mot oss, ehuru inte nödvändigtvis eftersom man också i Västtyskland diskuterar värdet av ormen.” Så kom det väsentliga: ”Men vi anser att vi bör stanna kvar i ormen.” Mot detta uttalande och denna dementi har socialdemokraterna i nästan ett års tid fört en intensiv kampanj. Knappt var devalveringen den 29 augusti klar, förrän den socialdemokratiska pressen, herr talman, i en cirkulärartikel av Lars Hjalmarsson i början av september frågade när den fjärde devalveringen skulle bli aktuell. Detta visar ganska klart vad det handlar om. Herr Sträng talade om bluff och illvilja från regeringens talesmän i denna debatt. Jag tycker att den debatt som har förts i dag har varit väldigt värdefull. Den har om något — jag tänker inte minst på herr Hörbergs inlägg — visat att bluff och illvilja är någonting som uppenbarligen förekommer från den socialdemokratiska oppositionens sida.
Herr talman! När jag nu har klarat ut sakerna även för Anders Björck — jag behöver inte upprepa det för kammarens övriga ledamöter, som redan varit på det klara med vad mitt inlägg innebar — är det möjligt att Anders Björck i fortsättningen kommer att avstå från att citera mig på detta vilseledande sätt. Jag fick det intrycket av hans inlägg. Jag tillät mig säga att om han citerat av oförstånd förlåter jag honom, men om han har gjort det medvetet är det ett försök till bluff och illvilja. Då får det rent partipolitiska ta överhand över det sakliga, och det är jag inte så särdeles tilltalad av. Det är i och för sig inte förbjudet att använda ordet devalvering i ett inlägg, vare sig för herr Bohman, för mig eller för någon annan. Men frågan är i vilket sammanhang man använder detta ord. Som jag har sagt en gång tidigare: när jag har använt det ordet, har ingen därav på sakliga grunder kunnat dra slutsatsen att jag är ute och annonserar någon ny devalvering. Men när herr Bohman använder ordet, drar omdömesgilla journalister slutsatsen att det inte finns någonting att fundera över längre, utan nu är det bara att konstatera att devalveringen kommer. Det är skillnaden mellan oss i dessa diskussioner. Därför är det så hopplöst att diskutera med Anders Björck. Mot dumheten kämpar även gudarna förgäves. Jag avstår från att diskutera mer med Anders Björck i denna fråga.

Herr talman! Den här repliken kan bli mycket kort. Hilding Johansson säger att man visst inte är nöjd med formerna för aprildevalveringen, men den frågan har inte tagits upp här därför att man tvingats prioritera. I det här tjocka betänkandet tas en lång rad frågor upp, allt från utgivningen av Svensk författningssamling till energipolitik och devalveringsfrågor i största allmänhet. När man gör ett sådant här generalangrepp mot regeringen för dess handläggning av devalveringen i augusti 1977, är det väl ingen som tror att man av tidsbrist skulle avstå från att kritisera formerna för aprildevalveringen. Det kan ingen på fullt allvar tro på. Jag känner Hilding Johansson och hans kolleger i utskottet så väl att jag vet, att om det hade funnits skäl att debattera frågan, skulle de inte tvekat att omedelbart slå ned på den. En sådan kompetens vill jag påstå att Hilding Johansson och hans vänner i utskottet har.

Herr talman! Det är mycket möjligt så som Hilding Johansson säger, att man från socialdemokratiskt håll inte godkänt formerna för aprildevalveringen. Men formerna skiljer sig inte särskilt mycket från hur det gick till i augusti. Varför påtalar man bara vad som hände i augusti? Saken är nog den att man velat försöka hitta någonting att anmärka på, även om grunden för anmärkningarna varit i svagaste laget. Det här försöket att komma med anmärkningar handlar om två saker, dels om formerna, dels om ekonomiministerns uttalande i en intervju. När det gäller formerna är det klart att man i det ena fallet, dvs. i april, låter det hela passera. I augustifallet är det tydligen något som är värt att ta upp. När det gäller uttalandet måste var och en som läser innantill och inte vill ägna sig åt illvilliga feltolkningar ha svårt att komma fram till att det är fråga om någonting annat än en dementi. Man anklagar ekonomiministern för att han försöker dementera de rykten som är i svang om en svensk devalvering. Det är exakt vad socialdemokraterna menar att han borde göra. Vi som kommer ihåg den soppa av uttalanden som gjordes på sommaren förra året vet, att det pratades en hel del på olika håll om delvalvering. En del krävde öppet en devalvering. En del från den nuvarande oppositionen lät antyda att det skulle bli en devalvering, men att de inte ville ha en sådan. Sådant är naturligtvis inte ägnat att direkt minska ryktena. Herr talman! Det är inte rimligt att påstå att vare sig herr Bohmans, herr Feldts eller herr Palmes yttranden och uttalanden i den här saken har bidragit till det valutautflöde vi hade i somras. Men om något har gjort det, så torde det vara troligt att Bohmans dementi inte var den som medverkade till detta. Socialdemokraterna har tagit upp den här frågan, och man kan fråga sig varför när man har studerat på vilken grund de står. Jo, de var emot devalveringen från början till slut. Nu kan man inte säga det öppet, för devalveringen har lyckats. Det har visat sig att den socialdemokratiska partiledningen har gjort ännu en stor missbedömning när det gäller den ekonomiska politiken. Här gäller det alltså att slänga ut dimridåer och försöka framställa en lyckad ekonomisk politisk åtgärd som om det vore någonting felaktigt och skumt med den. Det är väl det som är orsaken, eller hur?

Herr talman! C.-H. Hermansson tog upp en artikel om valutaförluster i en tidskrift författad av två riksbankstjänstemän. Författarna säger att deras åsikter svarar de själva för och ingen annan, och det är nog välbetänkt. Riksbanksfullmäktige står inte bakom artikeln och slutsatserna där, och ej heller valutastyrelsen. Herr Hermansson drog en del konsekvenser av artikeln som inte är särskilt hållfasta. Om man t.ex. betalar skulder till utlandet i överensstämmelse med gällande valutaförordning före en devalvering, kan det ju inte gärna bli en förlust för samhället och för konsumenterna — tvärtom. Därmed faller en stor del av deras siffermaterial bort. Slutsatsen att valutadispositionerna betalades av skattebetalarna, därför att riksbankens vinst därigenom minskade, är ganska befängd. Det skulle innebära att riksbanken anpassade sina ingripanden på valutmarknaden i syfte att få vinst för egen del. Det är inte riksbankens uppgift. Det är intressant att höra att den ekonom som icke utan skäl har prisats av herr Sträng och andra i dag, Fahlström, i en artikel har skarpt klandrat detta påstående. Men den artikeln har jag inte hört citeras i dagens debatt. I övrigt vill jag notera att det var med viss förvåning jag hörde talas om 1949. Det är inte bara herr Sträng som minns hur det gick till då, vi är några fler i kammaren. Då diskuterades devalveringen så öppet att ett parti i riksdagen under våren ställde förslag om devalvering. När beslutet kom i september hade man efter två dagar följt efter England. Den diskussion som då fördes gällde inte om vi skulle devalvera, utan hur mycket vi skulle devalvera. Vi beslöt att följa den engelska devalveringen på 30 96. Jag minns från min verksamhet i en tidning på den tiden hurusom en morgontidning utkom med ett porträtt av den dåvarande socialdemokratiske finansministern omgiven av intervjuare på en järnvägsstation, där han förklarade att devalveringen skulle bli just 30 26. Det var alltså innan beslutet hade fattats. Den finansministern avgick några veckor senare, men det berodde inte på det här uttalandet. När det gäller devalveringen i april lämnade herr Palme en del uppgifter som förefaller mig böra korrigeras. Herr Palme sade att han underrättades om aprildevalveringen i en riksdagskorridor i Helsingfors. Det är väl en sanning med modifikation. Herr Bohman sökte herr Palme på torsdagskvällen utan framgång för att ta en diskussion om detta. På fredagsmorgonen upprepade herr Bohman sitt efterspanande, och då överenskoms om ett sammanträffande i finska riksdagshuset på förmiddagen. Detta sammanträffande ägde också rum. Att benämna det som ett samtal i en korridor i riksdagshuset förefaller mig en aning missvisande. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare, men jag vill ändå säga att herr Palme här använt sig av den taktiken att ömsom kritisera regeringen för att inte ha kontakt med nordiska politiker, ömsom åberopa nordiska politiker mot devalveringen. Men det är väl ostridigt att en sådan kontakt upprätthölls med nordiska politiker. Jag var själv åsyna vittne till en del sammanträffanden i Mariehamn före devalveringen. Det är väl också ostridigt att flera av dessa politiker var missnöjda med det svenska beslutet, men det är ju en helt annan sak än att vara missnöjd med formerna för underrättelsen om eller tiden för denna. En av dessa politiker var så missnöjd med en senare devalvering i Finland, att han med anledning av den lämnade statsministerposten för några dagar, men det är något helt Herr Palme använder vidare tekniken att uppträda som domare i kammaren och menar att herr Bohman har blivit tilltufsad. Jag vet inte om herr Palme skall avgöra den saken. Herr Palme sade också att det är rätt person som drabbas, eftersom denne aldrig erkänner ett fel och är arrogant. Herr talman! Jag skall nöja mig med att erinra om en debatt häromdagen i kammaren där herr Palme talade om att han såg sig i spegeln.

Herr talman! Allan Hernelius tog upp en fråga som inte direkt berör konstitutionsutskottets beskrivning av vad som ägde rum i augusti månad i fjol men som ändå har en viss betydelse för att bedöma konsekvenserna av vad som hände, nämligen de förluster som Sveriges riksbank gjorde på grund av valutautflödet. Nu försöker herr Hernelius påskina att det egentligen är ointressant eller t.o.m. omöjligt att riksbanken kan förlora några pengar på grund av valutaspekulation. Han vill beskriva det ungefär som en omkostnad i rörelsen att riksbanken tvingas till marknadsoperationer som gör att den förlorar pengar. Jag tycker mot denna bakgrund att det är värt att få noterat i denna debatt att devalveringen i augusti 1977 genomgående från regeringens sida har framställts som ett led i en medveten kostnadsanpassning för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft. Det var icke en devalvering som framtvingades av valutautflödet — den ramlade inte över regeringen på grund av oförutsedda händelser — utan den var ett led i en medveten politik. Då borde det vara så, Allan Hernelius, att denna kostnadsanpassning som har framställts som absolut nödvändig och riktig ändå skulle göras, och den skulle göras i augusti 1977. Det betyder, att om den icke hade föregåtts av ett valutautflöde, som tvingade riksbanken till motsvarande marknadsoperationer, hade riksbankens vinst varit ungefär 600 milj.kr. större än vad den faktiskt är. För mig förefaller detta logiskt. Valutautflödet var alltså inte en nödvändig del av denna operation utan något som enligt min mening åstadkoms av regeringen. Och om det var en omkostnad i rörelsen, var det i varje fall en alldeles onödig omkostnad för riksbanken. Om man hade sett till att spekulationerna kring den svenska valutan inte blivit så omfattande, hade man också kunnat genomföra devalveringen med mindre kostnader för Sveriges riksbank och — hur än herr Hernelius vrider och vänder på det — för svenska folket.
Herr talman! Jag kan inte förstå annat än att herr Feldt inte hörde på vad jag sade. Jag sade inte att det var omöjligt för riksbanken att förlora på en devalvering. Jag sade inte heller att det ingick som ett led i kostnaderna. Vad jag sade var att en del av det material som fanns i denna uppsats inte kunde anföras som en förlust för folkhushållet. Jag sade också att tesen att skattebetalarna förlorat genom att riksbankens vinst minskat genom olika dispositioner inte är hållbar. Det är inte riksbankens uppgift att agera för att få vinst. För denna min tes åberopade jag herr Fahlströms artikel i Dagens Nyheter, en auktoritet för många av oss.
Herr talman! Till herr Hernelius vill jag säga följande. Det är riktigt att jag blev uppringd av herr Bohman och att vi sammanträffade i en korridor i den finska riksdagen. Hur han kunde ha missat att träffa mig kvällen innan om han hade sökt mig begriper jag inte. Fakta kvarstår: Jag fick en detaljerad redogörelse av en utländsk politiker för ett av den svenska regeringen fattat beslut. Först långt därefter fick jag information av denna regering om det beslut den hade fattat. Vi är många som har tagit upp den här frågan, därför att den varit viktig för Sveriges ekonomi — vi har förlorat pengar på den — och för att den är viktig från demokratisk synpunkt; i en demokrati bör samråd förekomma. Första dagen efter devalveringen sade jag att vår huvudkritik var att man på ett allvarligt sätt brustit i sina demokratiska skyldigheter. Det är litet melankoliskt med dessa liberaler, som är så ömtänta i demokratiska författningsfrågor upp till den punkt då det på något sätt inte står i överensstämmelse med deras intressen att hålla på dessa demokratiska former. Herr Hernelius nämnde en socialdemokratisk finansminister som avgått något efter en devalvering. En socialdemokratisk finansminister hade aldrig klarat denna situation, med det pressläge vi har. Men på grund av att en borgerlig regering har en överväldigande borgerlig press som skyddsvakt kan den klara hanteringar som en regering utan denna skyddsvakt aldrig skulle kunna kosta på sig.
Herr talman! Det exempel herr Palme anförde håller inte. Den socialdemokratiske ministern klarade situationen i september 1949. Han satt kvar i flera veckor, innan en annan händelse, som inträffade i Västerås, föranledde hans fall, vilket herr Palme är väl medveten om. Den danske politiker som talade med herr Palme om svensk devalvering i april fick vi höra av mycket. Han talade inte bara med herr Palme — han talade också med journalister i sitt hemland, vilka var fyllda av denna nyhet och endast med stor möda kunde förmås att övergå till annat tänkande vid den konferens som vid det tillfället ägde rum i Helsingfors. Det vittnar om risken att underrätta även politiker.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att vad som hände i april låter socialdemokraterna passera, låt vara med en liten ilsken fnysning, men när ungefär samma sak hände i augusti är det någonting alldeles upprörande och ett brott mot demokratin. Jag är inte riktigt säker på att konsekvensen är den största i socialdemokraternas och Olof Palmes agerande.
Herr talman! Det blev tydligen ett missförstånd oss emellan nyss. Jag begärde ordet eftersom jag inte hade fler repliker. Tre korta punkter! För det första: När jag fick reda på de socialdemokratiska yrkandena i konstitutionsutskottet, som nu återfinns i reservation nr 5, kontaktade jag en större dagstidning för att berätta vad som skett under en lunchdiskussion den 9 juni 1977. Jag begärde då att tidningen också skulle låta Kjell-Olof Feldt uttala sig direkt, vilket jag anser vara korrekt, och så skedde också. För det andra: Platt fall för Nils Hörberg, sades det nyss. Nej, platt fall är det för den som spelar upp ett stort indignationsnummer och förnekar ett uttalande som han vet sig ha gjort men kanske har ångrat. Intensiteten i indignationsnumret visar mer än vederbörande själv tycks förstå ihåligheten i nekandet. För det tredje: Mitt samvete bjöd mig att återge vad som ägde rum. Jag tar inte tillbaka ett ord av vad jag har sagt. Detta blir mitt sista inlägg i denna ordväxling.

Herr talman! I granskningsbetänkandet behandlas en fråga som man utan överdrift kan säga är skandalartad, nämligen frågan om SAS-frikorten till en rad högt uppsatta personer i beslutsställning. Denna fråga innehåller flera tvivelaktiga inslag — den skattemässiga bedömningen av en betydande förmån, handläggningen av frågan om vilka som åtnjutit förmånen, och i särskilt hög grad det faktum att såväl den förutvarande som den nuvarande regeringen berörts av en verksamhet vilken betecknats som mutor till beslutsfattare.

Jag skall kort beröra några aspekter på frågan om SAS-korten, som leder till en annan slutsats än konstitutionsutskottets. Den första aspekten gäller den skattemässiga bedömningen av förmånen. Som bekant måste vanliga inkomsttagare deklarera varje inkomst och förmån och beskattas för dessa. Här har det varit fråga om förmåner vilkas värde kan beräknas till tiotusentals kronor i de fall frikorten utnyttjats för långresor. Tolkningen att denna förmån inte är skattepliktig grundas uppenbarligen mindre på klara regler och mer på tolkning av oklara regler. Kan man då anse att regeringen skall förhålla sig passiv i denna fråga? Regeringen borde ha anledning att ta ställning redan ur skattemoralisk synpunkt, men särskilt ur den djupare moraliska synpunkten att flera förutvarande och nuvarande statsråd berörts av förmånen. Regeringens handlande i sekretessfrågan, som KU särskilt behandlar, hänger samman med den första frågeställningen. Begäran om att få ta del av förteckningen över frikortsinnehavarna hade syftet att möjliggöra en skattemässig prövning av förmånen. Sekretesslagens 17 § åberopades för att avvisa begäran.

Det måste anses vara i överensstämmelse med strävan att tillvarata allmän eller enskild rätt att handlingarna utlämnas. Det bör observeras att begäran härom hade som grund att berörda taxeringsnämnder skulle få uppgiften om frikortsinnehavarna inom resp. taxeringsdistrikt. Sekretesslagens 17 § stadgar att handlingar inte får utlämnas utan de skattskyldigas samtycke. Regeringen gömmer sig bakom denna bestämmelse. Låt vara att man inte ansåg sig böra utlämna övriga namn — det fanns dock flera inom regeringen som innehade frikort, och det hade åtminstone varit rimligt att statsråden själva gett sitt samtycke till att förteckningen i denna del offentliggjordes. I ett frågesvar den 20 januari i år hävdade justitieminister Romanus att förutsättningarna för utlämnande av uppgifterna inte var uppfyllda. Skälet angavs vara att det på skatteområdet finns ett särskilt organ, skattechefen, som skall tillvarata allmänhetens rätt. Detta var regeringens bedömning, men den är långt ifrån invändningsfri. Vid samma tillfälle anförde budgetminister Mundebo i ett frågesvar att bestämmelserna om beskattning av fria resor inte är helt entydiga. Jag hade frågat om han ansåg det förenligt med gällande lagar och förordningar att förmåner som SAS frikort inte beskattades på samma sätt som andra inkomster och förmåner. Olikheten i bedömningen av förmåner framträdde i en märklig dager genom att ungefär samtidigt vissa AMS-arbetares fria resor hade bedömts som skattepliktig förmån. Budgetministern hänvisade bl.a. till länsskatterättens prövning. Det märkliga i denna affär är att olika skattemyndigheter, regeringen och tydligen också riksdagens konstitutionsutskott blundar för att en grupp människor favoriseras framför allmänheten. SAS frikort har inte ansetts vara inkomst av tjänst, de har inte ansetts vara lön, ersättning eller förmån varom talas i deklarationsblanketterna, de har inte ansetts vara kostnadsersättning eller uppburen resekostnad, de har inte ansetts vara gåvor. I så fall skulle de ha beskattats. Vad är då SAS frikort? Kvar blir tydligen mutor och bestickning som enda möjliga rubricering — och det är inte mindre anmärkningsvärt. Utdelningen av SAS frikort var en straffbar handling, säger länsåklagaren i Stockholms län och lägger ned förundersökningen. Skattechefen, som enligt justitieministern tillvaratar det allmännas rätt, anser att förmånerna i form av frikort från SAS inte är skattepliktiga. Han har förståelse för att de som mottagit förmånerna i den tron att de inte varit skattepliktiga finner beskattning orimlig. Tänk om andra skulle åberopa detta som skäl för att slippa skatt på olika förmåner! Länsåklagaren anser att SAS handlat i god tro och inte insett att det var fråga om bestickning att ge gratis flygresor åt en rad beslutsfattare. Eftersom förmånerna funnits sedan 1951 utan att någon myndighet gjort något åt saken så bär samhället ansvar för det inträffade, säger åklagaren som ytterligare skäl för att lägga ned förundersökningen. Nu är detta långt ifrån hela sanningen. Jag vill bara erinra om att JO redan 1964 skrev till regeringen och ifrågasatte om inte en radikal omprövning av friresesystemets berättigande var motiverad. Inget hände dock. Så mycket kan sägas att ”samhället” inget gjorde trots att uppmärksamheten riktades på missförhållandena. Samhället bär ansvar för det inträffade. Men vad gör då samhället? Vad gör regeringen? Den gömmer sig bakom sekretesslagen och luddigheter i skattelagstiftningen. Vad gör riksdagens konstitutionsutskott? Det gömmer sig också bakom sekretesslagen och bakom praxis! Om bestickning kunnat förekomma utan att det beivrats, om vissa personer erhållit viktiga förmåner som inte ens beskattats på samma sätt som andra inkomster, skall då konstitutionsutskottet avstå från sin skyldighet att göra ett uttalande? Hela denna affär är rutten, herr talman. Det är tydligen alltför många som är inblandade. Men riksdagens konstitutionsutskott borde — om dess granskningsarbete skall tas på allvar — inte nonchalera en verksamhet som i själva verket är olaglig. Det har, av skäl som jag tidigare påtalat, inte varit möjligt för vpk att i utskottet formulera ett förslag till uttalande i frågan. Det skulle finnas anledning att utveckla en annan text än utskottets, men jag skall nöja mig med att yrka att utskottets anmälan i denna del läggs till handlingarna med en ändring beträffande utskottets uttalande i frågan. Det stycke på s. 31 som börjar med ”Den verkställda granskningen” och slutar med ”lagstiftning och praxis” föreslås bli ersatt med följande text: Det är allmänt känt att ett flertal av de nuvarande regeringsledamöterna innehaft frikort. Det är särskilt denna omständighet som föranlett den omfattande pressdebatten i frågan, vilket är naturligt mot bakgrund av allmänhetens berättigade intresse av att få insyn i förhållanden som rör statsrådens tjänsteutövning. Enligt 17 § sekretesslagen fordras den skattskyldiges medgivande för utlämnande av sådana handlingar som omfattas av stadgandet. Det hade därför i vart fall kunnat krävas, att regeringen inhämtat erforderligt samtycke från de regeringsledamöter som erhållit frikort och därvid gjort det möjligt att med stöd av 38 § sekretesslagen meddela dispens beträffande namnen på dessa statsråd och således offentliggöra den ifrågavarande förteckningen i denna del.

Herr talman! Kl. 10.00 i morse började vi diskutera 1978 års dechargebetänkande. I den inledande omgången fastslog alla talare ganska klart att vi skall kontrollera om regeringen följer de lagar och förordningar som gäller. Vi skall också se om den praxis som regeringen använder sig av är någorlunda riktig. Vi skall inte här ägna oss åt att kvälja dom eller granska vad underordnade myndigheter har för sig. Herr Berndtson har närmat sig den saken. Vi har haft att bedöma huruvida regeringen följt vad som står i lagen, om den har agerat i enlighet med vad lagen kräver att den skall göra. Och det, herr talman, har vi funnit att regeringen har gjort. Regeringen har när det gäller SAS-frikorten haft att ta hänsyn till vad som står i sekretesslagen. Regeringen har kommit till exakt samma slutsats som regeringsrätten. Det är den saken vi har att diskutera. Vi har inte att diskutera eller att ta upp frågan om SAS-kortens lämplighet eller olämplighet, där kanske herr Berndtson och jag egentligen inte har så skilda åsikter. Vi har att granska från konstitutionell synpunkt endast hur regeringen har uppträtt och behandlat lagarna i detta fall.

Herr talman! Torkel Lindahl säger att vi skall undersöka om regeringen har följt lagen och att vi inte skall kvälja dom. Sedan stöder han sig på sekretesslagen. Men han undviker att diskutera den fråga som jag ställer under debatt, nämligen att 38 § sekretesslagen möjliggör utlämnande av listor av den här arten. Det är en bedömning man gör när man säger att 17 § utgör hinder för ett sådant utlämnande. Hade det inte varit en renlighetsåtgärd att regeringsledamöterna hade medverkat till att deras egen befattning med frikorten hade fått prövas? Det vore intressant att höra utskottets talesmans mening om den saken. Detta kan väl ändå inte vara något som konstitutionsutskottet är förhindrat att titta på. Jag menar att 38§ hade kunnat tillämpas i det här fallet, men om man ville visa så stor hänsyn till andra personer som fanns med på listorna att man inte ville utlämna deras namn, borde man ändå ha kunnat sträcka sig så långt att statsrådens namn hade utlämnats och deras förhållanden fått prövas. Låt mig också, herr talman, peka på en annan något märklig omständighet i samband med regeringens handläggning av frågan, som tydligen heller inte konstitutionsutskottet har uppmärksammat eller funnit anledning att uppmärksamma. När regeringen tog ställning till framställningen om utlämnande av namnen deltog på grund av jäv inte statsråden Bohman, Ahlmark, Antonsson, Krönmark och Burenstam Linder. Men det framgår inte av konstitutionsutskottets betänkande hur övriga statsråd som innehaft frikort gjorde. Var det möjligen så att de nämnda statsråden hade utnyttjat frikorten och därför ansåg sig jäviga medan andra statsråd, som inte hade utnyttjat korten, antog att de kunde delta i beslutet? Eller har vissa statsråd rymligare samvete än andra? KU säger ingenting om den saken. Jag menar alltså att det finns så många dunkla punkter i denna affär att det helt enkelt hade varit en renlighetsåtgärd att regeringen hade släppt åtminstone de egna namnen från listan till undersökning. Konstitutionsutskottet kan aldrig avstå från att ha meningar om hur regeringen har handlat i det avseendet.
Herr talman! Det är bara att konstatera att herr Berndtson inte har kunnat påvisa att regeringen har hanterat sekretesslagen felaktigt. Han säger att det finns utrymme för en annan tolkning. Hade regeringen gjort en annan tolkning hade den varit ensam bland alla de rättsinstanser som haft att pröva det hela om att komma fram till den tolkning som herr Berndtson vill att man skulle göra. Sedan håller jag med herr Berndtson om att det här är en sak som måste tittas igenom och som vi måste rensa upp litet grand i. Därför har regeringen tillsatt en utredning, som skall försöka komma til! rätta med de här problemen. Herr Berndtson gör sak av det förhållandet att det står vilka som inte deltog i beslutet på grund av jäv. Det hela är ganska enkelt, och jag tror att herr Berndtson vet hur det ligger till fastän han inte vill låtsas om det just nu. De statsråd som var närvarande vid det aktuella regeringssammanträdet och hade haft sådana här kort deltog inte i beslutet. Fanns det något ytterligare statsråd som haft sådant kort var han över huvud taget inte där vid det sammanträdet. Och det är litet svårt att tala om att man inte deltar i ett beslut om man inte är närvarande. Den saken har herr Berndtson egentligen förstått, men han väljer att inte tala om det.
Herr talman! Hur skall vi veta, Torkel Lindahl, vilka av statsråden som hade eller inte hade frikort och vilka som har utnyttjat dem eller inte? Regeringen har ju själv sett till att listan är hemligstämplad. Så enkelt som herr Lindahl gör kan man inte se på den frågeställning som jag har tagit upp. Jag tycker att KU har tagit för lätt på sin uppgift, och därför kvarstår en rad oklarheter. Vi får exempelvis veta att kommunministern tillhörde de statsråd som anmälde jäv när regeringen fattade sitt beslut. Men det är oklart vilken roll kommunministern spelade när ärendet handlades i kommundepartementet. Justitieministern var visserligen föredragande, kan vi läsa oss till, men kommunministern har uppenbarligen deltagit i frågans handläggning. Han lär exempelvis ha tagit emot en uppvaktning i ärendet. Det kan anses vara en delfråga och inte den viktigaste, men det visar att utskottet inte ens har tittat på sådana ur konstitutionell synpunkt intressanta detaljer. Torkel Lindahl säger att han nog är överens med mig om att frikorten som sådana inte är bra. Det har t.o.m. sagts att frikorten är att betrakta som olagliga. Regeringsledamöter har varit inblandade i denna verksamhet, och då tycker jag att det finns all anledning att regeringen åtminstone redovisar sina egna ledamöters utnyttjande av frikorten. Jag menar att en regering som så nonchalerar även debatten i fråga om vilka förmåner som bör beskattas och i fråga om misstankar om mutförsök inte kan anses ha handlagt frågan på ett godtagbart sätt. Vill inte konstitutionsutskottet inse detta och säga sin mening innebär det, såvitt jag förstår, en allvarlig risk för att misstankarna om att makthavarna skyddar varandra växer. Jag tycker att KU borde medverka till att sådana misstankar skingras.
Herr talman! Jag finner att herr Berndtson, för att ha någonting att säga, har retirerat från sina tidigare ståndpunkter. Men det kanske inte är så överraskande. Vi har vid vår granskning av denna fråga inte funnit att regeringen handlat felaktigt. Vad man har gjort som kanske inte var särskilt lämpligt, det var att man en gång i tiden tog emot de här korten —- innehavet av dem har ju varit en gammal praxis sedan 1950-talet, eller kansket.o.m. 1940-talet. Regeringens agerande har gått ut på att försöka få fram regler för hela detta komplex, och man har därvid tolkat sekretesslagen på ett sätt som stämmer med andra rättsinstanser. Det är vad vi har haft att granska, och jag finner inte att det härvidlag finns någon anledning till klander mot regeringen.
Herr talman! Nej, Torkel Lindahl, jag har inte alls retirerat från några ståndpunkter. Allt jag anfört i denna fråga hänger samman. Möjligen har jag nu anlagt en del nya aspekter på frågan utöver dem jag anlade i mitt första anförande. Däremot skulle man kunna säga att Torkel Lindahl inte har retirerat från några ståndpunkter, för han har egentligen inte redovisat några sådana. Han har bara redovisat uppfattningen att regeringen inte har handlagt frågan felaktigt, och det är inte mycket till ståndpunkt att retirera från.
Sedan samtliga under avsnittet Regeringens handläggning av frågor med anknytning till de s.k. SAS-frikorten anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Vissa uttalanden av kommunministern.
Herr talman! Kommunindelningsfrågan har ofta diskuterats i riksdagen, men det är inte min mening att vid detta tillfälle ta upp den debatten. Vad det nu gäller är att kommunministern, enligt uppfattningen hos de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet, genom uttalanden som inte kan återföras till indelningslagen eller till hittills tillämpad praxis skapat osäkerhet om vilka kriterier som skall tillämpas vid beslut om indelningsändringar. I indelningslagens 3 § anges under vilka förutsättningar regeringen får besluta om indelningsändring. Paragrafens första stycke handlar om villkoren för indelningsändring, när kommunen inte motsätter sig denna. I paragrafens andra stycke anges under vilka förutsättningar regeringen kan besluta om indelningsändring, när kommunen motsätter sig denna. Det kunde finnas skäl att citera 3 § indelningslagen, men jag skall i vart fall inledningsvis bespara kammaren denna krångliga lagtext. Innebörden är emellertid att om kommun motsätter sig indelningsändring och den finnes medföra avsevärd olägenhet för kommunen, så kan regeringen förordna om indelningsändringen endast då ändringen synes vara av ”betydande allmänt behov påkallad” , som det heter i lagtexten. Därefter redovisas i fem olika attsatser vad som innefattas i ”betydande allmänt behov”.

För det andra: Det skall finnas ett tillräckligt befolkningsunderlag, och då har siffran 8 000 nämnts. För det tredje: Det måste finnas — eller föreligga förutsättningar för att bygga upp — en tillfredsställande kommunal service. Men i indelningslagen sägs något annat, t.ex. att om indelningsändringen medför avsevärd olägenhet för kommunen, skall därom förordnas endast om ändringen finnes vara av betydande allmänt behov påkallad. Ingen av de angivna förutsättningarna i kommunministerns uttalande ger uttryck för ett betydande allmänt behov. Så kunde jag gå igenom indelningslagens förutsättningar bit för bit och finna att de inte kan sammanfalla med kommunministerns uttalande. Dessutom är uttalandena ytterst ”luddiga”. Vad menas t.ex. med folkmajoritet? Är det en majoritet av kommunens invånare? Eller struntar kommunministern i den folkmajoriteten och menar att det skall vara en majoritet av en minoritet inom kommunen? Vad menas med en tillfredsställande kommunal service? Det är inte alls detsamma i alla kommuner. Och dessutom undrar jag om indelningen skall genomföras om kommunministerns kriterier är uppfyllda men ändringen; som det står i lagtexten, ”medför avsevärd olägenhet” för den kvarvarande kommunen. Om regeringen vill tillämpa andra kriterier för indelningsändring än de som stadgas i nuvarande indelningslag, måste ju regeringen lägga förslag om det till riksdagen. Kommunministern har ingen egen lagstiftningsmakt. De gjorda uttalandena har skapat osäkerhet hos kommunerna. Detta kan bl.a. belysas genom en opinionsundersökning som gjorts i Vadstenadelen av Motala kommun. Där har inte indelningslagens förutsättningar redovisats utan kommunministerns uttalande. Indelningsändringar baserade på samma uttalande förbereds på andra håll. Det kan dessutom inte uteslutas att de myndigheter som har att pröva och besluta om indelningsändringar kan komma att styras av den ansvarige departementschefens uttalande. Det blir i så fall en form av ministerstyre, som inte överensstämmer med svensk förvaltningstradition.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

Herr talman! Efter att ha lyssnat till reservanternas argument om varför man har ansett att vissa av kommunministerns uttalanden har varit förtjänta av ett särskilt tillkännagivande från utskottet skall jag i min tur kommentera majoritetens syn på samma tema. Man har i reservationen gjort gällande att dessa uttalanden, som jag tycker mer har karaktären av kommentarer till olika kommuners framställningar, skulle ha skapat osäkerhet om regeringens inställning till och tillämpning av indelningslagen. Jag vill hävda att påståendet hade varit mera sant om man från ansvarigt håll inte hade uttryckt någon uppfattning alls om en fråga som så direkt berör det egna departementets område. Dessutom har regeringens inställning uttryckts i regeringsdeklarationen, så där går det nog inte att skapa någon osäkerhet. Där står att regeringen är beredd att positivt pröva framställningar om ändringar i den kommunala indelningen som är motiverade av hänsyn till den kommunala demokratin. Angående tillämpningen av indelningslagen kan ingen oklarhet råda. Lagtexten ger anvisningar om vilka som kan väcka ett ärende, ärendets beredning och gång via olika instanser från väckande till beslut. Inga uttalanden har gjorts som kan motivera missförstånd på den punkten. De uttalanden som åberopas är förmodligen de som har gjorts i en intervju i Kommunal Tidskrift. Där framhöll kommunministern på tal om att en kommundel skulle vilja återgå till att vara självständig kommun: ”I sådana fall är min ståndpunkt att man först måste utröna om det inom denna kommundel finns en folkmajoritet för att återgå som egen kommun. För det andra måste en sådan kommundel ha ett godtagbart befolkningsunderlag. Vidare bör det finnas eller kunna skapas möjligheter för en tillfredsställande kommunal service. Om dessa förutsättningar uppfylls är det min åsikt att regeringen noga måste pröva framställningar om indelningsändringar.” Han påstår alltså inte att detta är några grundregler utan att det är förutsättningar som måste uppfyllas för att regeringen skall pröva framställningen. Jag kan inte finna att det som kommunministern här uttalat skulle stå i strid med indelningslagens bestämmelser. I 3 §, som Marianne Stålberg citerade, anges alltså vilka förutsättningar som skall finnas för att regeringen skall besluta om indelningsändring. Om man i kommunen är överens om indelningen, är reglerna mycket generösa, och dessa har inte heller åberopats i reservationen. Det är i stället de regler som gäller när en kommun bestrider en ändring som man anser att kommunministern skapat osäkerhet omkring. Här är det svårt att få en koppling till tidskriftsintervjun. Där berörs ju över huvud taget inte några av de här speciella omständigheterna. Men eftersom jag gärna vill vara positiv i mitt bemötande av reservationen, så skall jag också referera den här bestämmelsen, så att vi får ett sammanhang i resp. anföranden. Om en kommun motsätter sig indelningsändring, får ändringen komma till stånd endast under två speciella förutsättningar. Dessa är att ändringen finnes vara påkallad av betydande allmänt behov och att ändringen är nödvändig för att undanröja eller avsevärt minska rådande missförhållanden. Jag kan fortfarande alltså inte se några tecken till avvikelser från vare sig grundinställning, andemening eller lagbestämmelser. Möjligtvis kan man påstå att kommunministern uttalat sig på ett språk som liknar vardagssvenska och därmed gjort sig omedelbart förstådd, men det är en ambition som jag personligen tycker skall uppmuntras och inte drabbas av klander eller tillkännagivanden. Om man sedan tittar på de ärenden som har aktualiserats, finner man att samtliga är endera under beredning i kammarkollegiet eller ute på remiss i berörda länsstyrelser eller kommuner, och det kan vara skäl att påpeka att inget enda ärende ännu avgjorts av regeringen. Man åberopar i reservationen Motala kommun. Jag kan nämna att den skrivelsen kom till regeringen den 22 oktober 1977 och den 1 december samma år överlämnades den till kammarkollegiet för bedömning — helt i enlighet med indelningslagens bestämmelser. Återigen: inga konstitutionella fel har begåtts. Då återstår bara frågan: Får ett statsråd över huvud taget uttala sig i ärenden som faller under resp. fögderi så att säga utanför konselj? Eftersom jag inte vill misstänka att det varit reservanternas mening att ifrågasätta detta, måste jag, herr talman, slutligen ge upp i mitt tillmötesgående. Trots min respekt för socialdemokraternas säkerligen djupt syftande och principiella bakgrund till reservationen måste jag erkänna att denna bakgrund för mig är i djup dimma dold. Jag förstår inte varför man inte helt enkelt kunde delta i majoritetsskrivningens lakoniska sammanfattning att ingen anledning fanns till något särskilt uttalande. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets skrivning i den här delen. Marianne Stålberg ställde några direkta frågor med begäran om förtydliganden av typen: Vad menar kommunministern egentligen? Vilka är med andra ord hans tankar? Nu är det emellertid så att vi skall granska kommunministerns uttalanden, inte hans överväganden, skäl och innersta tankar. Vad vi däremot skall titta på när vi granskar statsrådens ämbetsutövning är om de gått utanför sina befogenheter genom, som i detta fall, sina uttalanden. Där hoppas jag att Marianne Stålberg nu känner sig nöjd med de argument som jag har framfört. Om inte har hon ju tillfälle att återkomma.
Herr talman! Britta Hammarbacken sade, att det som kommunministern anfört bara var kommentarer till kommunernas framställan och att det också står i regeringsdeklarationen. Men den är ingen lag. Dessutom har han sagt att om de tre förutsättningarna är uppfyllda, kommer regeringen som det heter i regeringsförklaringen att positivt pröva krav på indelningsändring, men inte enligt indelningslagen. Vad som skett i Vadstena och på andra håll visar att uttalandet har skapat osäkerhet och lett fram till felaktiga slutsatser om villkoren för indelningsändring. Dessutom är det från konstitutionella synpunkter ointressant, om uttalandet medfört skada eller inte.
Herr talman! Jag skulle bara vilja fråga Marianne Stålberg vilket uttalande hon vill åberopa där man från ansvarigt håll, dvs. ministern, sagt att lagen inte skall följas. Jag tycker att vi kan vara överens om att en kommunminister liksom alla andra människor här i landet har rätt att uttrycka en åsikt, och det är precis vad som hänt i detta fall. Det kan aldrig vara ett konstitutionellt fel.
Herr talman! Britta Hammarbacken åberopade regeringsdeklarationen och sade att det var den man skulle följa i indelningsändringar. Kommunministern har ju sagt att det är de tre kriterierna som i fortsättning skall gälla när det är fråga om kommunindelningsändringar.
Herr talman! Mitt åberopande av regeringsdeklarationen var helt enkelt föranlett av att man hade efterlyst regeringens inställning till dessa frågor. Har man i regeringsdeklarationen sagt att man vill titta på dessa ärenden, är det alldeles klart att man följer upp detta. Det har i övrigt ingenting att göra med den debatt vi skall föra i dag.
Herr talman! Den paragraf i kommunindelningslagen som vi nu debatterar är ju gammal, och den har inte ändrats sedan tillkomsten 1919. När den stora indelningsreformen genomfördes sattes den i stor utsträckning ur spel, men detta skedde genom ett riksdagsbeslut. Nu förefaller det som om kommunministern genom uttalandet försöker sätta lagen ur spel utan att gå till riksdagen. När riksdagen fattar beslut om ändringar skall de ändringar som beslutas följas, men inga ändringar kan ske enbart genom statsrådsuttalanden.
Herr talman! Jag blir mycket glad när vi äntligen kan enas om någonting. Lagen är gammal och det kan finnas skäl att se över den. Just av den anledningen arbetar en kommitté f. n. Den tillsattes 1974, och enligt en PM som jag har i min hand beräknas ett slutbetänkande föreligga denna vår.
Herr talman! Jag håller med om att den behöver ändras, och det kommer ju som Britta Hammarbacken sade snart ett förslag om ändring. Men ännu gäller lagen av 1919, och den måste vi följa.
Sedan de under avsnittet Vissa uttalanden av kommunministern anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringens handläggning av ärenden rörande utvisning av utländska medborgare.
Sedan de under avsnittet Interpellationer och frågor anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Handläggningen av ärenden enligt byggnadslagstiftningen.
Sedan de under avsnittet Beslut om devalvering 1977 anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringens handläggning av frågor med anknytning till de s.k. SAS-frikorten.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har från början varit motståndare till des.k. terroristbestämmelserna, då vi menat att de haft karaktären av undantagslag, som möjliggjort en så svävande och luddig rättspraxis, att de egentligen inte varit några effektiva redskap för bekämpande av terrorism.

Jag har i tidigare dechargedebatter kunnat med utförliga uppgifter påvisa hur man i det avseendet syndat ganska grovt. Man har företagit utvisningar även i fall, där de krav, de rekvisit, som varit uppställda för lagens tillämpning inte har varit uppfyllda. Vi har nu ytterligare ett sådant fall. Det är fallet Tomas Okusono. Som bekant skall vissa rekvisit vara uppfyllda för att lagens bestämmelser om utvisning skall kunna tillämpas. Till de rekvisiten hör att det skall finnas ett direkt personligt samband mellan den som drabbas av repressalierna och de handlingar eller förberedelser till handlingar som det är fråga om och som bedöms som terroristiska. Vederbörande skall alltså på ett eller annat sätt ha sysslat med förberedelser för terroristiska handlingar eller ha hjälpt andra människor i sådana förberedelser. Beträffande Tomas Okusono föreligger i det material som finns i det fallet inte det minsta sådant samband. Det existerar över huvud taget inte på någon punkt något rimligt uppfyllande av de rekvisit som är föreskrivna. Detta finner vi desto mer försvårande som det ansvariga statsrådet utryckligen här i riksdagen har försäkrat att en människa inte skall drabbas av lagens repressalier, om rekvisiten inte är uppfyllda. Jag har med ledning av de fall som jag tidigare haft anledning att delta i granskningen av haft mina tvivel på uppriktigheten i sådana deklarationer.

Herr talman! Man kan alltid — och det tycker jag att det finns anledning att göra — som Jörn Svensson ifrågasätta riktigheten av terroristlagen, en lag som vi nog så länge vi har den bör ha en ständigt pågående debatt om, så att vi ser att den verkligen efterlevs och används på ett rimligt sätt. Men, för att använda Jörn Svenssons egna ord, sådana bestämmelserna ändå är får vi då se på hur regeringen har tillämpat dem. Jag har försökt göra detta efter bästa förmåga. Det är möjligt att min förmåga inte är lika stor som Jörn Svenssons, men i vilket fall som helst har jag kommit fram till en annan slutsats än han har gjort. Jag finner, herr talman, att man inte bara har använt sig av de rekvisit som står i lagen. Man har gått därutöver. Man har enligt en praxis som utarbetades redan på den gamla regeringens tid — och den har väl snarast blivit ytterligare skärpt nu — försökt ta reda på vad som skett i fallet och verkligen försökt bilda sig en grundad uppfattning. Det är väl först och främst helt klart att det inte är särskilt lätt alla gånger att få reda på exakt vad som är klart. I det fall som Jörn Svensson tar upp är det dessutom fråga om en person som vägrar att uttala sig när man vid polisförhör kommer in på litet mera känsliga detaljer. Det kan fastslås att han haft vissa kontakter, varit bekant med personer som varit inblandade och att han hela tiden funnits i utkanten av förberedelserna till terroristhandlingar. Hela tiden har han själv rört sig runt i en cirkel där sådan verksamhet legat i luften på något sätt, och han vägrade som sagt att lämna klara besked under polisutredningen. Såvitt vi har kunnat finna i utskottet fanns det god anledning misstänka att han uppfyllde de rekvisit som uppställts för att en person skall kunna utvisas med anledning av terroristlagen. Observera, Jörn Svensson, att man behöver inte vara hundraprocentigt överbevisad enligt terroristlagen. Det skall finnas en starkt grundad misstanke, och det rekvisitet är i det här fallet i högsta grad uppfyllt. Jag har kommit fram till den slutsatsen, och det är beklagligt att Jörn Svensson har en annan åsikt, men det står honom ju fritt.

Herr talman! Jag har tidigare i dag försökt framhålla att rättsskyddet i det här landet på många avsnitt inom förvaltningen har sviktat och att det utgör ett allvarligt problem om den tendensen fortsätter. Jag kan inte säga annat än att det Torkel Lindahl har anfört nu är ett direkt bestyrkande av mina farhågor, för det var det svagaste och eländigaste försvar för en drastisk rättslig åtgärd som jag någonsin hört från en myndighet eller här i riksdagen. Om vi försöker ta Torkel Lindahls redogörelse på orden, vad är den? Jo, den är i huvudsak ett försök att misstänkliggöra en människa utifrån principen om vad man brukar kalla guilt by association. Torkel Lindahl säger nämligen att här har vi en man som har rört sig ien viss krets av människor. På grund av att han tillhör samma nationalitet som en person vilken varit inblandad i Kröcherhärvan och på grund av att han känt denna person har han blivit föremål för misstanke. Men enligt lagens rekvisit är detta icke tillräcklig anledning. Ett sådant samband kan aldrig i och för sig konstituera grund för ett utvisningsbeslut. Det strider klart mot vad riksdagen har sagt, och det strider klart mot vad ett par av statsråden, som har beklätt den post där man handlägger sådana ärenden, har deklarerat i riksdagen. Det är just på denna punkt som lagens kritiker har trätt in, och de har sagt att det farligaste med denna lag är om den knäsätter principen om guilt by association. Det har försäkrats att det skall den inte göra. Det fordras mer än ett personligt samband, som i och för sig inte är knutet till förberedelser eller medhjälp till terroristiska handlingar. Jag kan ju ha en bekant, eller jag kan ha en bror som jag har ett visst umgänge eller en viss kontakt med, och vederbörande kan göra sig skyldig till en brottslig handling av det slag som faller under terroristbestämmelserna. Men det kan aldrig i sig utgöra bas för i rättslig mening grundad misstanke att också jag har deltagit i de här förberedelserna. Det fordras alltså mera för att lagens rekvisit skall vara uppfyllt. Och då frågar jag — det är litet grand spegelfäkteri, eftersom Torkel Lindahl lika väl som jag vet vad det finns för material i fråga om den här mannen: Vad är det i övrigt som finns? Det som Torkel Lindahl anfört räcker som sagt inte — det uppfyller inte lagens rekvisit. Vad är det för material ni har i fråga om denne man som konstituerar ett uppfyllande av lagens rekvisit? Är det rent av så, att det här är fråga om ett felaktigt beslut, som det kanske vore hederligare att korrigera?

Herr talman! Egentligen är det här en ganska lätt debatt för Jörn Svensson, för han kan säga ungefär vad han vill. Även om jag faktiskt har satt mig in ide akter som rör fallet, så är de ju tyvärr hemligstämplade. Det gör att jag har litet svårt att gå in i alla detaljer. Som Jörn Svensson är väl medveten om var inte detta att den här mannen råkade känna vissa personer vare sig avgörande eller egentligen graverande. Det finns alltså ett flertal mystiska och fortfarande ouppklarade saker i ärendet. Jag upprepar att de fortfarande är ouppklarade — de var det inte endast när beslutet fattades. Jag tycker personligen att när beslutet fattades — och det är ur den synvinkeln vi får se det — var det ett riktigt beslut. Vad som lades den här personen till last var ju inte enbart att han kände några personer. Han hade ett förflutet som gjorde att det fanns anledning misstänka att han inte var helt främmande för terroristhandlingar. Han har gjort en del resor, som Jörn Svensson också är medveten om, och över huvud taget utfört en del handlingar som han vägrar att förklara. Och vi har att se på vilka anledningar han hade, se till honom själv. Det gällde inte den omständigheten att han kände några personer, som Jörn Svensson försöker påstå här.

Herr talman! Torkel Lindahl är ju så uppenbart trängd i detta fall. Till att börja med utgår han i sitt första anförande från talet om att den här mannen umgicks med vissa människor som i sin tur var indragna i Kröcherkretsen. Men när vi sedan tar en klar och rak diskussion om detta med guilt by association och huruvida det skulle räcka för att uppfylla rekvisitet, så inser han att hans argument inte duger. Då går han över till en annan ståndpunkt och säger: Det var inte detta som var det avgörande. Ja, men vad var det då? Låt oss sluta med denna skuggboxning, låt oss tala rent ut. Hemligare är det väl inte? Var det detta att han påstods ha haft en flygbiljett till Frankfurt när han var i Oslo eller vad var det för struntsaker som man blåste upp till en s.k. grundad misstanke om att han skulle ha deltagit i förberedelser för eller medhjälp till terroristiska handlingar? Torkel Lindahl vet lika bra som jag att sambandet på intet sätt är styrkt i den juridiska, i den rättsliga mening som gäller för sådana här fall. Rekvisitet är icke uppfyllt och då bör beslutet ändras. Jag tror också att Torkel Lindahl är medveten om att hans partivän, den nuvarande folkpartiledaren och det förra ansvariga statsrådet i det här fallet, faktiskt var så ärlig att han t.o.m. när utvisningen hade skett kunde säga i pressen — om jag inte minns alldeles fel — att det fanns fall som var tvivelaktiga. Det här fallet var uppenbarligen det som han då avsåg. Då kan även konstitutionsutskottet vara så pass öppet och ärligt att det medger det.
Herr talman! Jag tror inte det är mycket i min framställning här som visar att jag säger emot Jörn Svensson. Men man kan säga att det var tveksamt i det här fallet. Jag trodde nästan att Jörn Svensson hade förstått att ett fall kan vara mer eller mindre klart. Jag håller med Jörn Svensson om att det här fallet är det mest oklara av alla. Frågan är om det var rätt eller felaktigt handlagt. Jag kan säga att jag, efter att ha gått igenom handlingarna, tycker att det fanns grund för beslutet, i enlighet med den här lagen som både Jörn Svensson och jag kanske är litet tveksamma till — Jörn Svensson är inte bara tveksam utan direkt negativ till den. Men med tanke på vad som finns i lagen och de uppgifter man hade att bygga på när utvisningsbeslutet fastställdes fanns det ingenting att klaga över då. Nu vet vi litet mera. Det har kommit fram flera uppgifter efteråt, som gör att man kanske kan vara tveksam till beslutet. Men fortfarande finns det en hel del dunkla punkter i fallet. Det är därför jag inte gärna vill gå in på en alltför detaljerad diskussion — just därför att så mycket är dunkelt.

Herr talman! Torkel Lindahl måste vara medveten om att sådana resonemang som han för inte håller. Det räcker inte med att hänvisa till att saker och ting är dunkla. Det skall finnas påtagligheter. Det skall finnas rimliga indicier som var för sig eller gemensamt skall ha en sådan valör att lagens rekvisit kan uppfyllas, att misstanken skall nå en viss styrka. Det är ju så med terroristlagen som är en undantagslag — eller de bestämmelser som är undantagsbestämmelser — att man inte behöver bevisa saker i samma kvalificerade grad som när det gäller andra delar av brottslagstiftningen. Det räcker med att det finns en viss styrka eller nivå i misstanken. Då måste ju Torkel Lindahl vara medveten om att här finns inget sådant. Man uppnår inte en sådan nivå genom att hänvisa till att vissa saker är dunkla. Det måste ju vara positiva indicier, och det måste finnas några punkter. Vi vet också att t.ex. en bekantskap eller en viss umgängeskontakt, som i övrigt inte företer något misstänkt, aldrig kan konstituera en tillräckligt stark misstanke i sig själv. Om man går på den linjen erkänner man det som jag kallar ”guilt by association”, som vi vet enligt regeringens beslut icke skall tillämpas. Det är klart att det i sådana här fall kan finnas tvekan om hur man skall bedöma en persons handlande. Om Torkel Lindahl eller jag blir utsatt för polisens granskning när det gäller våra förehavanden vid en viss tidpunkt i det förflutna, skulle säkerligen polisen hitta en hel del punkter som vi inte kunde förklara, som var tvivelaktiga därför att vi kanske inte hade brytt oss om att lägga dem på minnet. Vi kunde inte klart besvara frågorna, eftersom vi hade glömt saker som inte hade någon betydelse för oss. Det är klart att en misstänksam myndighet eller polisman kan då tycka att det är dunkelt och egendomligt. Och det må polismannen tycka. Men den som skall verkställa beslutet och den som skall rättsligt granska det i efterhand får inte använda sådana resonemang. Det skall vara klara, positiva indicier, och de skall tillsammans konstituera uppfyllandet av rekvisitet. Jag känner nämligen till tidigare fall — och det bör Torkel Lindahl själv också göra. Det gäller utvisningen av japanerna för ett par år sedan. Jag känner till vad det är för typer av indicier som kan plockas fram —t.ex. att det i ett brev från en person finns en beskrivning av en annan persons bostad, som man säger osökt för tanken till en annan terrorists bostad, vilket skulle konstituera att även brevskrivaren bör vara misstänkt för terrorism.

Herr talman! I detta fall är det inte bara fråga om s.k. konstruerade samband, som Jörn Svensson säger. För den som läser förhörsprotokollen framstår det helt klart att det också är fråga om direkt vägran att svara på vissa frågor och att försöka klara ut vissa saker. Det har sannerligen inte hjälpt till att göra saken bättre.
Sedan alla under avsnittet Regeringens handläggning av ärenden rörande utvisning av utländska medborgare anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Viss information från justitiedepartementet.
Sedan alla under avsnittet Granskningsarbetets omfattning och inriktning, m.m. anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Interpellationer och frågor.
Sedan alla under avsnittet Regeringens handläggning av energifrågorna anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Beslut om devalvering 1977.

Herr talman! Våren 1976 beslöt riksdagen att två föräldrar skulle kunna ha gemensam rättslig vårdnad om sina barn, även om de var ogifta samboende eller frånskilda. Lagstiftaren hade en bestämd avsikt med den reformen. Det sade man också klart ifrån i beslutet, som här i riksdagen fattades med överväldigande majoritet. Lagstiftaren ville ställa upp för barnens rätt och barnens intressen. Man ville att två föräldrar som sambodde utan att vara gifta skulle ha samma rätt som om de var gifta. Man ville att barnet skulle få en säkrare ställning genom att få sin självklara rättsliga anknytning till båda föräldrarna. Man ville att ett barn vars föräldrar skildes skulle kunna få behålla sin lojalitet till båda föräldrarna. Och det syftet gagnades — enligt lagstiftarnas mening — bäst genom att man gjorde allt för att avdramatisera skilsmässan och undvika maktoch prestigestrider liksom onödiga vårdnadstvister vid domstol. Det var alltså, herr talman, ett mycket mänskligt och riktigt syfte som lagstiftaren hade med denna reform, som ju — det måste erkännas — faktiskt gjorde svensk familjerätt till ett av de mest progressiva lagstiftningsexemplen i världen. Så mycket viktigare är det i ett sådant fall att allmänheten blir ordentligt informerad om den nya lagen och dess möjligheter och att rejäl information och utbildning också lämnas alla de tjänstemän i den offentliga förvaltningen som på något sätt är inblandade i lagens praktiska tillämpning. Att människor får sådan kunskap kan ju i många fall avvärja påfrestande konflikter och tragedier för både barn och föräldrar. Från vänsterpartiet kommunisternas sida gör vi direkt gällande att den här viktiga reformen har motverkats — man kan rent av våga säga saboterats — ute på många förvaltningar och att justitiedepartementet inte gjort vad det borde göra för att säkra den nya lagens genomslagskraft. Riksdagen gjorde nämligen ett särskilt påpekande om vikten av just detta. Den här lagändringen uppfattades på sina håll, i varje fall i förvaltningen, som kontroversiell. Det hade justitieministern rimligen bort observera. Det var uppenbart redan i remissyttrandena före beslutet, från Domareförbundet och Advokatsamfundet. De farhågor som redan då kunde uppstå om en viss negativism på sina håll i förvaltningen gentemot de nya lagbestämmelserna har sedan bekräftats genom en rad fall ute på socialförvaltningarna. Några konkreta exempel i korthet, herr talman. Inom Stock holms socialförvaltning förekommer en uppenbar och negativt inriktad felinformation om lagstiftningens innehåll och tillämpning. Jag kan om så påfordras senare i debatten direkt citera sådant stoff ur en arbetspromemoria som ligger till grund för förvaltningens tillämpning av bestämmelserna och råd och anvisningar åt rättssökande föräldrar. De har en tendens att inför sökande som är intresserade av gemensam vårdnad framställa denna som besvärlig och mindre gynnsam i skilda rättsliga och ekonomiska hänseenden än om bara den ena föräldern har den rättsliga vårdnaden. Socialchefen i Bollnäs har t.ex. i tidningen Ljusnan spritt helt förvrängda uppgifter om lagens innebörd. BI. a. har både han och chefen för allmänna advokatbyrån därstädes felaktigt gjort gällande att föräldrar som har gemensam vårdnad i skatteoch bidragshänseende blir sämre behandlade än andra föräldrar i motsvarande civilstånd vilka inte har gemensam vårdnad. Unga föräldrar — det är ett fall som är mig personligen bekant—som har sökt råd vid socialförvaltningen i Gävle har av den tillfrågade tjänstemannen direkt avråtts från att söka gemensam vårdnad, därför att det var så besvärligt och ogynnsamt. Samtliga familjerådgivningsbyråer i Stockholmsområdet har vid uppringning visat sig antingen ge negativa omdömen om gemensam vårdnad eller inte upplysa sökanden om vad saken egentligen gäller. Anmärkningsvärd är i detta sammanhang också en ledare i tidningen Expressen — i samband med att den nya lagen hade antagits — som upprepar flera av de avskräckande felaktigheter i informationen om lagen vilka spritts eller antytts av många socialförvaltningar eller allmänna advokater. Det är mot denna bakgrund vi tycker att justitieministerns ouppmärksamhet i frågan är betänklig och beklaglig. Vad var det riksdagen uttalade när beslutet fattades? Jo, riksdagen ställde mycket bestämda — man kan säga ovanligt bestämda — krav på regeringen och justitieministern. I lagutskottets betänkande hette det nämligen: ”I varje fall tills vidare kommer en stor del av uppgiften att råda och hjälpa föräldrar i nu berörda frågor att ligga på barnavårdsnämnderna, advokatbyråer m.fl. Utskottet vill i anledning härav framhålla betydelsen av att det halvår som återstår till dess den nya lagstiftningen skall träda i kraft utnyttjas för information till och utbildning av personalen vid de rättsvårdande och sociala myndigheter och organ som kommer att handlägga frågor som har samband med lagstiftningen. Utskottet vill här peka på möjligheten för departementet att samordna utbildningen för skilda personalkategorier. Vad utskottet nu anfört om information och utbildning bör ges regeringen till känna.” — Det är nog så klara besked. Hur verkställdes då detta av justitieministern? Under det halvår som förflöt fram till lagens ikraftträdande, det halvår som utskottet resonerade om, gjordes ingenting åt utbildningsfrågan. Såvitt jag vet — det är möjligt att jag har fel, och jag finner mig i så fall i att bli korrigerad — har det inte heller hittills, ännu ett år och fyra månader senare, tagits något enda initiativ från justitieministern när det gäller utbildningen. Sent på hösten 1976, dvs. strax innan lagen skulle träda i kraft, togs saken upp i några få kurser som var anordnade av Socionomförbundet. Det var i allmänna informationskurser om familjerätt som man lade in detta moment därför att man visste att den nya lagen tillkommit. Senare anordnade också Kommunförbundet kurser där denna fråga berördes. Dessa kurser på hösten 1976 omfattade bara något 70-tal socialarbetare. Hittills har ungefär 800 personer deltagit i Socionomförbundets och Kommunförbundets kurser. Bara ett litet fåtal har varit jurister. Man har alltså inte alls fått den samordning av utbildningen av olika kategorier som riksdagen faktiskt ganska uttryckligt beställde. Ansvaret för detta, liksom ansvaret för att utbildningen har varit otillräcklig, faller naturligtvis på justitieministern. Det är nämligen han och inte kommunerna eller fackförbunden som är högste chef för landets domare och allmänna advokater, och han skall se till att de utbildas i den nya lagstiftningens tillämpning i enlighet med riksdagens beslut. Vad departementet gjort är, om man vill uttrycka sig litet hårt, helt enkelt att det struntat i riksdagens beslut, åtminstone i den delen. Däremot har jag mig bekant att man i departementet har tvistat med Kommunförbundet om vem som skall betala de av Kommunförbundet anordnade kurserna. Det är ju en vacker prestation av justitieministern men knappast ägnad att gagna informationen om den nya familjerätten. Justitieministern kommer från högsta domstolen, där han tjänstgjort under en lång följd av år. Han borde därför ha sig bekant så mycket av svensk konstitutionell praxis att han inte nonchalerar en så uttrycklig begäran av riksdagen som det här gällde. Den uppsåtliga underlåtenhet som man här kan iaktta förtjänar mer än väl en erinran. Nu kan man till departementets försvar säga att det faktiskt gav ut en viss information till allmänheten, men som jag ser det gjordes det bara pliktskyldigast; man gjorde ingenting direkt aktivt för att motverka den falska informationen i delar av pressen. Man annonserade om den nya lagen — det är sant — och man utgav vid årsskiftet 1976-1977 en reviderad upplaga av sin broschyr om familjerätten, där man hade infogat informationen om den nya bestämmelsen. Men broschyren är inte precis någon lätt läsning för allmänheten. Den är sannerligen inte något dokument som det är särskilt lätt att popularisera, utan den är tvärtom en svårläst materia. Föreningen Familj och Rätt, som numera är remissinstans för sådana lagar, gjorde en undersökning av broschyrens läsbarhet. Läsbarhet kan som bekant mätas i s.k. läsbarhetsindex. Nivån på läsbarheten i den här broschyren ligger ungefär på index 55, vilket motsvarar det språk som används i kulturartiklar, recensioner 0. d. och som alltså är tillgängligt bara för rätt kvalificerade läsare. En person med genomsnittlig skolgång bakom sig måste därför ha betydande svårigheter att riktigt tillägna sig innehållet på grund av det komplicerade språket. Man brukar skämta om läsbarhetsindex och säga att index på över 60 betyder att texten bara kan läsas dels av Vår Herre, dels av ett mycket litet antal höga jurister. Om man då vet att vissa avsnitt i broschyren når ett läsbarhetsindex på 65, kan man ju undra om ens Vår Herre kan följa med. Kanske lyckas endast ett fåtal jurister. Men skämt åsido! Mot den bakgrund som jag här har skildrat är det anmärkningsvärt att utskottet över huvud taget inte intresserat sig för problemet. Här förekommer dock dag från dag sökande som är intresserade av det viktiga gemensamma vårdnadsinstitutet, som väckte så stort intresse och som drevs med så stor kraft av många riksdagsledamöter från olika partier. Man borde ha intresserat sig mera för hur man ute på förvaltningarna behandlar och informerar människor om detta institut. Vi vet ju att konstitutionsutskottet har erkänt mycket duktiga och grundliga tjänstemän. Hade utskottet bett dem undersöka förhållandena — stickprovsmässigt, t.ex. — ute hos en del förvaltningar, hade vi säkerligen kunnat få en grundlig och djupgående redogörelse för det bedrövliga problem som nu faktiskt existerar. Det har också anknytning till vad jag sade tidigare i den allmänna delen av debatten om den tilltagande tendensen till upplösning av rättstillståndet, nämligen att man ute på förvaltningarna har sin egen mening om hur man skall tillämpa de lagar som lagstiftarna har haft en bestämd avsikt med. Men tyvärr har ledamöterna i utskottet uppenbarligen inte varit särskilt intresserade av att göra någonting, utan de har nöjt sig med en helt intetsägande promemoria från departementet och i övrigt avfärdat hela saken med en enda rad — ja, knappt en rad är det visst — i sitt betänkande. Den raden lyder: Utskottet har ”inte funnit anledning göra något särskilt uttalande”. Alltså: lagen saboteras. Riksdagens beslut verkställs inte. Men konstitutionsutskottet sänker sig inte ned till att ens kommentera sådana småsaker. Tala sedan om rättsligt förfall, herr talman! Vi från vpk finner det därför befogat att ställa följande yrkande som ett alternativ till utskottets skrivning. Vi menar att utskottets anmälan i denna del skall läggas till handlingarna med följande uttalande: ”Då det gäller informationen från justitiedepartementet rörande 1976 års familjerättsreform, har de vidtagna åtgärderna icke varit så effektiva som läget påkallat. Då riksdagen fäst särskild vikt vid denna lagstiftnings genomslagskraft, kan inte underlåtas att göra erinran om nämnda brist.”

Herr talman! Bertil Fiskesjö, Jörn Svensson och jag hade tidigare i dag en diskussion om vad dechargegranskningen egentligen skulle gälla. Bertil Fiskesjö och jag försökte med stöd av grundlagen tala om för Jörn Svensson att den handlade om regeringens fögderi. Jörn Svensson hävdade med stöd av någon annan icke närmare angiven auktoritet att den handlade om regeringens och ämbetsverkens verksamhet. Nu går Jörn Svensson ett steg längre. Han anser att dechargegranskningen även handlar om de kommunala myndigheternas verksamhet. Jörn Svensson framförde klagomål mot socialförvaltningen i Stockholm, socialchefen i Bollnäs, socialförvaltningen i Gävle etc. Jag undrade vad som härnäst skulle dras in i dechargegranskningen om Jörn Svensson fick fortsätta. Jag behövde inte vänta länge. Snart visade det sig att dechargegranskningen även handlar om vad pressen skriver. Jörn Svensson klagade från denna talarstol över en felaktig ledarartikel i tidningen Expressen. Svenska regeringen mottar då och då från diverse totalitära stater klagomål över vad svenska tidningar och tidskrifter skriver. Då brukar man med aldrig sviktande tålamod förklara för regeringarna i dessa länder att den svenska regeringen inte bär ansvaret för vad tidningarna och tidskrifterna i vårt land skriver. Både Hitlertyskland och andra totalitära stater har haft svårt att förstå det. Jag trodde faktiskt inte att Jörn Svensson, som ändå har bättre kännedom om sakförhållandena, skulle behöva den upplysningen. Det är alltså fortfarande så att dechargedebatten handlar om regeringens tjänsteutövning, inte om förvaltningen, kommunerna eller pressens skriverier. Jörn Svensson förklarar att han funnit exempel på sabotage och rättsligt förfall, ord som ofta används av honom i olika sammanhang. För mig har det varit oklart vad dessa ord egentligen står för. Vi har i dag talat mycket om devalvering, och det förefaller mig som om dessa ord under årens lopp i Jörn Svensson språkbruk devalverats en aning till att innebära någonting som är litet mer obetydligt än vad vi andra förstår med sabotage och rättsligt förfall. I 21 punkter vill jag tala om vad justitiedepartementet och de andra centrala ämbetsverken gjort för att informera om denna lag: Justitiedepartementet har gett information till de allmänna underrätterna, till alla advokatbyråer, till alla barnavårdsnämnder, till alla försäkringskassor, till socialbyråerna, till pastorsämbetena och till de borgerliga medlarna. Informationen återfinns i en broschyr som är skriven på ett språk som, enligt vad Jörn Svensson anser, har ett lågt läsbarhetsvärde. Men med denna broschyr är det tjänstemännen som informeras. Man har också sett till att broschyren varit tillgänglig för allmänheten i många exemplar hos flera av dessa instanser. Det har också varit möjligt att kostnadsfritt rekvirera den från justitiedepartementet. Domstolsverket har gett speciell information till domstolarna och de allmänna advokatbyråerna. Riksskatteverket har gett speciell information till pastorsämbetena. Socialstyrelsen har i ett speciellt meddelandeblad gett information till barnavårdsnämnderna. Kommunförbundet har i samråd med socialstyrelsen och justitiedepartementet ordnat kurser för handläggare i familjerättsfrågor. Annonsering har förekommit i Expressen annandag jul 1976 liksom i Aftonbladets, Göteborgs-Postens och Kvällspostens annandagsnummer, i ICA-Kuriren den 20 januari 1977 och i Vår Bostad den 11 januari 1977. Dessa annonser hade förmodligen ett högre läsbarhetsvärde än den broschyr som Jörn Svensson just talade om. Vidare lämnades under januari månad 1977 information i TV i det ofta återkommande programmet Anslagstavlan — som alla här känner till, ett program som inte heller utmärker sig för att vara svårbegripligt. Slutligen finns det också en artikel i Hem och Fritid som utformats efter kontakter med justitiedepartementet. Utöver all denna specialinformation har det givetvis förekommit rapportering i Från Riksdag & Departement, en tidskrift som kanske når även Jörn Svensson. Dessa punkter är exempel på vad sabotage och rättsligt förfall betyder i Jörn Svenssons ordlista.

Herr talman! Det mest kännetecknande för den här dagens dechargedebatt har varit att det sannerligen inte varit konstitutionsutskottets vackra dag. Gång på gång känner sig de utskottsledamöter som skall försvara utskottets ståndpunkter så beträngda att de måste prata om helt andra saker. Nu gör Daniel Tarschys utflykter till Hitlertyskland. Han påstår att jag skulle vilja utvidga konstitutionsutskottets granskning till att avse även ledaravdelningen på tidningen Expressen och vissa lokala socialförvaltningar. Daniel Tarschys är intelligent nog för att inse att det bara är ett sätt att blanda bort korten när man har en svag sak att försvara. Varför har jag nämligen anfört dessa exempel? Jo, därför att jag inte ville komma med svepande påståenden om att det gick illa till på socialförvaltningarna utan ville komma med konkreta exempel för att illustrera att det verkligen fanns ett behov av information och att det hade brustit i lagens genomslagskraft trots att riksdagen hade visat särskild omsorg om att denna lag skulle få önskvärd genomslagskraft. Min kritik mot socialförvaltningar och mot annat som ligger utanför dechargegranskningens område avser endast att illustrera det förhållandet att här finns dåligt med information och att här finns vad jag öppet vill kalla sabotage på många håll. Jag vill passa på tillfället att rätta en möjlig felsägning. Om det var så att jag i mitt inledningsanförande anklagade socialchefen i Bollnäs så tar jag tillbaka den anklagelsen. Det var vice socialchefen i Bollnäs som hade skrivit i Ljusnan — men det gör saken föga bättre. Mina exempel från Expressen, tidningen Ljusnan, socialförvaltningarna osv. avser alltså att illustrera det stora behovet av att felaktig information korrigeras.

Jag har här en promemoria som är utarbetad inom Stockholms socialförvaltning. Jag skall inte läsa alla dessa tre sidor — det vore att fresta kammarens tålamod. Men Daniel Tarschys är välkommen att låna den. Jag lovar att han kommer att hitta minst tre mycket grova fel i informationen, alla i den riktningen att de avser att ge ett negativt intryck av bestämmelserna om gemensam vårdnad och ha en klart avskräckande effekt. Och jag menar att de visar att riksdagens avsikter inte har fullföljts här. Nu var vpk:s klagomål mot justitieministern inte så mycket koncentrerade på informationen till allmänheten — för sådan har i och för sig gått ut, men den har som sagt motverkats. Och varför det? Jo, därför att den andra sidan av riksdagens uttryckliga beställning, nämligen att man skulle ge snabb information inom ett halvår till alla dem som på något sätt var indragna i tillämpningen av det hela, inte har fullföljts. Den utbildning som förekommit hittills har — och jag har inte blivit jävad i mitt påstående på den punkten — organiserats uteslutande av Kommunförbundet och Socionomförbundet. Justitiedepartementet har inte tagit något initiativ i utbildningsfrågan trots att detta utgjorde en mycket viktig del i utskottets och kammarens beställning när beslutet om denna lag fattades. Och denna anmärkning kvarstår under alla omständigheter. Det måste även Daniel Tarschys erkänna. Och jag tycker faktiskt den utgör en rimlig grund för en liten erinran i dechargen.
Herr talman! Jag ägnade mitt anförande helt åt att kommentera de synpunkter som Jörn Svensson framförde. Han klagade över att det rådde missförstånd ute i förvaltningen om den här lagens innehåll. Jag är den förste att beklaga om det finns sådana missförstånd. Men samtidigt måste vi komma ihåg vad det är vi håller på med här i kväll. Vi håller på med att avsluta en dechargedebatt som handlar om regeringens ansvar för sin tjänsteutövning. Därför måste det vara regeringens tjänsteutövning som Jörn Svenssons klagomål skall gälla. Men när vice socialchefen i Bollnäs har missuppfattat den nya lagen vill Jörn Svensson på något sätt göra regeringen ansvarig härför. Det är det som jag anser vara ett något tvivelaktigt grepp. Nu tar Jörn Svensson tillbaka hälften av sin kritik och säger att det kanske inte är så mycket fel på informationen till allmänheten, utan det är snarare informationen till tjänstemännen som det är fel på. Jag räknade upp alla de olika instanser dit regeringen skickat sin information, antingen genom den broschyr som jag har här i min hand eller genom speciell information som utarbetats av olika myndigheter: riksskatteverket, domstolsverket, socialstyrelsen m.fl. Beträffande den halva av kritiken som kvarstår skulle jag gärna vilja veta: Vilka är de tjänstemän som inte har fått information? Vad är det för ytterligare tjänstemän som jag inte räknade upp här och som inte blivit delaktiga av informationen? Det är naturligtvis så att när regeringen går ut med broschyrer, annonser eller artiklar kan man inte garantera att varenda berörd tjänsteman läser informationen. Men detta är ett mera allmänt problem. När man går ut med riksdagstryck kan man inte heller garantera att alla riksdagsmän läser det.

Herr talman! Daniel Tarschys är litet tröttsam. Jag kan försäkra honom att han inte behöver undervisa mig om att dechargegranskningen från riksdagen och konstitutionsutskottet inte kan omfatta de kommunala förvaltningarna, de allmänna advokatbyråerna eller domstolarna. Jag vet det. Jag anförde exempel på praxis bara för att illustrera vidden av och verkningarna av de brister som justitiedepartementet är ansvarigt för. Det var dock så — det är den avgörande punkten som Daniel Tarschys hela tiden glider undan och som han aldrig vågar gå i dispyt om — att riksdagen, med hänsyn till den särskilda vikt som man fäste vid att denna lag skulle få genomslagskraft, av justitiedepartementet beställde samordnade utbildningsåtgärder för de förvaltningstjänstemän och andra som skulle syssla med lagens tillämpning. Riksdagen beställde att dessa utbildningsåtgärder i samordnat skick skulle fullföljas under det första halvåret efter lagbeslutet, så att de skulle vara klara när lagen skulle börja tillämpas. Hittilldags, ett år och fyra månader efter det att lagen trädde i kraft, har justitiedepartementet inte gjort ett dugg för att verkställa den delen av riksdagsbeslutet. Tycker Daniel Tarschys - jag ställer en rak fråga, och jag vill ha ett rejält och rakt svar—att det är ett riktigt uppfyllande av riksdagens beställning? Är det inte det kan det vara på sin plats med en erinran.
Herr talman! Jag ställde frågan vilka tjänstemän det var som inte hade blivit informerade. Då svarar Jörn Svensson med att säga att jag är tröttsam. Jag beklagar om jag tröttar ut Jörn Svensson, men det kan bero på att jag inte får svar på mina frågor. Jag har i 21 punkter räknat upp åtgärder som vidtagits av justitiedepartementet och ämbetsverk. Jag har vidare sagt att det förhållandet att en del personer ute i den kommunala förvaltningen inte blivit väl informerade om sakinnehållet i den nya lagstiftningen inte är någon bra grund för dechargekritik mot regeringen. Nu tror jag att Jörn Svensson och jag är helt eniga om att det inte är en granskning av vice socialchefen i Bollnäs som vi skall ägna oss åt här i kväll. Men Jörn Svensson tog okunnigheten ute i förvaltningen till intäkt för kritik mot regeringen. Det var om det förhållandet jag sade att det inte var någon vidare bra grund för kritik mot regeringen. Regeringen kan nämligen inte garantera att lagarna slår igenom i perfekt kunskap ute i de kommunala förvaltningarna med omedelbar verkan, hur gärna man än skulle vilja uppnå det resultatet.

Herr talman! Nej, Daniel Tarschys, inte ens vår partilöse justitieminister är naturligtvis fullkomlig, och vi ställer inga fullkomlighetskrav på honom, men man kan väl ställa två krav. Om han gör sig underkunnig om att aktstycken med information av det här slaget cirkulerar på stora och omfattande socialförvaltningar och om han är underkunnig om vilken typ av information som lämnats kan man kräva att han ändå tänker till så pass mycket att han säger: Då har det kanske inte varit tillräckligt att jag har skickat ut de här broschyrerna. — Det räcker inte att skicka broschyrer och sätta in annonser. Det gäller också att se till att tjänstemännen läser dem ordentligt. Den andra punkten som vi fortfarande har ouppklarad mellan oss i den här diskussionen är det förhållandet att den information som inte når tjänstemännen eller inte slår igenom med hjälp av att man sänder ut broschyrer enligt riksdagens uttryckliga begäran skulle ges genom de samordnade utbildningsåtgärderna. Varför har då inga av dessa utbildningsåtgärder blivit föremål för initiativ från justitiedepartementet?

Herr talman! Bland mina 21 punkter på informationsåtgärder nämnde jag att kurser hade anordnats av Kommunförbundet i samarbete med socialstyrelsen och justitiedepartementet, och Jörn Svensson nämnde själv i sitt anförande att det hade anordnats kurser av Socionomförbundet. Det är svaret på hans senaste fråga.
Herr talman! Men de kurserna, Daniel Tarschys, har anordnats därför att justitiedepartementet har svikit sin förpliktelse att anordna dem i enlighet med riksdagsbeslutet.

Herr talman! I det här korta betänkandet har finansutskottet räddat regeringen ur en knipa som den tänkte försätta sig i. I propositionen om energisparande i befintlig bebyggelse vill regeringen att endel av de resurser som krävs för energisparprogrammet avsätts till vad man kallar en planeringsreserv, som skall utnyttjas först efter beslut av regeringen. Den här reserven skulle för nästa budgetår bli 400 milj.kr. och den skall disponeras på det sätt som är lämpligt med hänsyn till sysselsättningsläget. Sedan kom man i budgetpropositionen på idén att de pengar som behövs om den här planeringsreserven tas i bruk skall tas ur den s.k. finansfullmakten. Finansutskottet visar i detta betänkande hur opraktisk den lösningen är och hur regeringen, om finansfullmakten blandas in i hanteringen, alldeles i onödan krånglar till det för sig själv och för dem som skall utnyttja energisparstödet. I själva verket har det redan bevisats i praktiken. I höstas höll nämligen hela energisparverksamheten på att gå i baklås, när man började anlita finansfullmakten för att få pengar till lån och bidrag som inte rymdes inom beviljade anslag. För att finansfullmakten skall kunna utnyttjas krävs att AMS i varje enskilt fall tillstyrker projektet av sysselsättningsskäl. Och eftersom det här gäller tusentals små projekt, höll hela systemet på att braka ihop innan man fick loss pengar från ett annat anslag, också det genom ett riksdagens ingripande. Nu var regeringen alltså på väg att upprepa detta misstag men räddades därifrån genom vårt förslag att man släpper kopplingen mellan planeringsreserven och finansfullmakten. Om planeringsreserven utnyttjas, får pengar sedan begäras av riksdagen på tilläggsbudget. Så långt råder sämja och endräkt i finansutskottet. Men när vi sedan kommer till den logiska konsekvensen av vårt förslag för finansfullmaktens storlek, då blir det stopp. Vi socialdemokrater anser nämligen att när regeringen har motiverat en höjning av finansfullmakten med 500 milj.kr. endast med att hänvisa till planeringsreserven i energisparandet och dessa pengar nu skall tas fram på andra vägar, då skulle finansfullmakten logiskt sett kunna sänkas med 500 milj.kr. i förhållande till regeringens ursprungliga förslag. Men detta anser inte den borgerliga majoriteten. Den hittar ett annat skäl för att höja finansfullmakten, nämligen att vi behöver en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Det skälet är inte särskilt övertygande. Den höga beredskapen fanns redan i budgetpropositionen —- man behöver bara läsa finansplanen för att se detta — och för den beredskapen räckte enligt regeringens egen bedömning 1 500 milj.kr., dvs. vad vi anser tillräckligt även nu. Ett mycket mer plausibelt skäl för att utskottsmajoriteten säger nej till att hålla finansfullmakten oförändrad torde vara att det förslaget förs fram i en socialdemokratisk motion. Vi har tidigare i finansutskottet upplevt hur långt den borgerliga majoriteten är beredd att gå i förnekande även av de mest uppenbara sanningar bara för att slippa yrka bifall till en socialdemokratisk motion. Det är svårt att se detta såsom uttryck för annat än en fortsättning av denna litet ängsliga och prestigefyllda praxis. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Riksdagen har här att behandla frågan om en av regeringen disponerad finansfullmakt för budgetåret 1978/79. Tekniken med en finansfullmakt är ju ingalunda ny. Den har haft sin giltighet sedan 1975. Den är sålunda knäsatt av den tidigare regeringen och i enighet accepterad. För innevarande budgetår disponeras en fullmakt på 1,5 miljarder kronor. Förutsättningen för att få använda denna fullmakt är ju att arbetsmarknadsläget så kräver. För budgetåret 1978/79 begär regeringen en ökning av finansfullmakten till 2 miljarder kronor. En annan förändring är att en av regeringen föreslagen planeringsreserv på 400 milj.kr., avsedd att användas för energibesparande åtgärder i befintlig bebyggelse, är kopplad till finansfullmakten. Av dessa 2 miljarder kronor får således intill 400 milj.kr. användas för detta ändamål. Den anmärkning som kan riktas mot detta är att kriterierna för fullmaktens och planeringsreservens användande är något olika. I det senare fallet understryks sysselsättningsläget inte lika starkt. I anslutning till propositionen föreligger en motion av Birgitta Dahl med yrkande på begränsning av den begärda fullmakten till 1,5 miljarder. I motiveringen framhålls också olämpligheten av den tidigare berörda kopplingen till planeringsreserven. I utskottsbetänkandet är, som herr Feldt redan anfört, motionärens principiella betänkligheter väl tillgodosedda. Utskottet för ett mycket ingående resonemang om hela den arsenal av åtgärder som ligger i konjunkturmarginalerna på affärsverkens investeringsramar, finansfullmakten och kopplingen mellan denna och planeringsreserven för energibesparande åtgärder. Det mynnar ut i en hemställan till regeringen om översyn över hela fältet. Utskottet skriver: ”Regeringen bör därför enligt utskottets mening se över systemet med finansfullmakten och övriga konjunkturpolitiskt motiverade bemyndiganden i de avseenden utskottet berört i det föregående.

Det finns således en enighet på detta mera principiella område. för minskning av finansfullmaktens belopp med 500 milj.kr. gentemot det av regeringen begärda och således stannat på 1,5 miljarder. Utskottets majoritet hävdar trots sin syn på planeringsreservens koppling att regeringens begäran om en finansfullmakt på 2 miljarder bör bifallas. Motivet är enkelt och klart: En fortsatt hög ambitionsnivå på sysselsättningspolitikens område kräver även framöver en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Detta är motivet, och det är ingalunda på det sätt som herr Feldt vill göra gällande, att det skulle vara oviljan att tillmötesgå en socialdemokratisk motion. Detta bevisas väl bäst av det faktum att utskottet när det gäller de principiella synpunkterna har tillmötesgått vad motionären har krävt. När det gäller summan menar utskottsmajoriteten emellertid att det finns klara skäl för det begärda beloppet. Sysselsättningsläget torde vara allom bekant. Man kan på goda grunder förutsätta att fullmakten behöver ha den begärda omfattningen för det kommande budgetåret. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan förstå om de borgerliga ledamöterna i finansutskottet börjar resignera. Man bär upp en regering som låter miljarderna rulla — de virvlar i väg med snart ljusets hastighet — och man tycker då att 500 miljoner hit eller dit inte spelar någon större roll i det allmänna förfall som statsfinanserna i dag börjar befinna sig i. Men litet konsekvens kunde man kanske begära även om det handlar om pengar. Regeringen har alltså motiverat sin begäran om höjning av finansfullmakten just med att man vill använda den för energisparandet. Finansutskottet visar hur dum den tanken är, och då borde regeringen rimligen, om den vill ha en höjning av finansfullmakten, kunna återkomma till riksdagen med en sådan begäran. Man har chans att göra det när man den 26 april lägger fram kompletteringspropositionen. Herr talman! Å ena sidan antar jag att de ledamöter av finansutskottet som ändå en gång vågade tala för en viss statsfinansiell återhållsamhet med växande vemod ser på den fantastiska utveckling som pågår och där vi senast i dag fått besked om hur man tänker fortsätta. Å andra sidan vidhåller jag min uppfattning att — och det bestyrks nu av åtskilliga omröstningar i finansutskottet — det är förfärligt obehagligt att släppa på prestigen och yrka bifall till ett socialdemokratiskt motionsyrkande. Det har man inte heller den här gången gjort, och i den meningen är man konsekvent, herr Kristiansson.
Herr talman! ”Miljardrullning” och ”förfall” har ju mycket litet att göra med frågan om finansfullmaktens storlek. Finansfullmakten fungerar väl närmast som ett kreditiv, och vad man tar av detta skall i efterhand godkännas. Således är det inget mått på hur många miljoner eller miljarder som man kommer att göra av med. Sedan är det naturligtvis riktigt att regeringen icke har lämnat något annat motiv för höjningen än just den här kopplingen till finansfullmakten. Men jag är ganska övertygad om att regeringen skulle ha kunnat göra det, och jag är också ganska övertygad om att därest regeringen gjort det hade Kjell-Olof Feldt och övriga socialdemokrater i utskottet även godtagit detta. Det är vidare rätt intressant att konstatera att herr Feldt egentligen inte har någon annan motivering för sin ståndpunkt än att regeringen icke har lämnat någon motivering. Det är kanske lika fattigt det.

Herr talman! Statistiska centralbyrån har utfört partisympatiundersökningar sedan 1972. Förra året gav regeringen byrån i uppdrag att lägga fram förslag till överföring av partisympatiundersökningarna från anslagstill uppdragsfinansiering. Enighet torde råda om att en utbyggnad av samhällets statistikproduktion måste ske med försiktighet, och riksdagen har rekommenderat en ökad inriktning på självfinansierad uppdragsverksamhet. Med tanke härpå och på det pressade statsfinansiella läget har regeringen i årets budgetproposition inte anslagit medel till statistiska centralbyråns partisympatiundersökningar. Ytterligare ett skäl torde vara att de grupper som framstår som huvudkonsumenter av dessa undersökningar — de politiska partierna, massmedia och forskningen — är lättidentifierade, och därför borde partisympatiundersökningarna vara lämpade för uppdragsfinansiering. Statistiska centralbyrån har svarat att uppdragsfinansiering inte är möjlig, helt enkelt därför att undersökningar som byrån gjort visar att varken de politiska partierna, massmedia eller forskningen var villiga att betala för denna service. Statistiska centralbyrån framhöll samtidigt att byrån är neutral till om partisympatiundersökningar görs eller inte. Statistiska centralbyrån har inget eget intresse i denna fråga. Samma sak gäller finansieringsfrågan — SCB utför bara ett uppdrag som ålagts den. Det kan tilläggas att facket inte känt sig föranlåtet att aktualisera frågan i MBL-förhandlingar.

En monopolisering på detta område är lika olycklig vare sig den är privat eller statlig, heter det. Det kan då vara värt att notera att en av motionärerna, Daniel Tarschys, i december 1976 ställde en fråga till ekonomiministern om huruvida regeringen var beredd att upphäva statistiska centralbyråns monopol på intervjuundersökningar för statliga myndigheter. I debatten talade Daniel Tarschys varmt för en fri konkurrens när det gällde intervjuundersökningar, och det måste betraktas som egendomligt att samme man ett år senare vill permanenta den nu rådande snedvridna konkurrensen genom att yrka på statliga medel till SCB:s partisympatiundersökningar. Finansutskottets värderade ordförande, som snart skall ta till orda, kan kanske förklara denna omsvängning för mig. Trots att de politiska partierna innevarande år fått det statliga partistödet höjt med 16 milj.kr., från 53 till 69 milj.kr., har de inte varit villiga att betala SCB för partisympatiundersökningar. Att finansiera dessa undersökningar med statsmedel kan betraktas som ett indirekt, förtäckt partistöd, vilket jag inte tycker är motiverat. Med stöd härav och av vad jag tidigare anfört anser jag att regeringens förslag att inte bevilja SCB medel för partisympatiundersökningar är väl underbyggt, varför jag yrkar bifall till reservationen vid punkten 3 i finansutskottets betänkande 1977/78:20.

Herr talman! Knut Wachtmeister var vänlig nog att påminna om en fråga som jag ställde till ekonomiministern för ett och ett halvt år sedan och som gällde SCB:s monopol på intervjuundersökningar. Han tyckte att det var konstigt att jag i det ena fallet önskade bryta SCB:s monopol på detta område och i det andra fallet önskade att SCB skulle fortsätta med en statistisk intervjuundersökning. Nu är det inte så underligt, eftersom jag följer en konsekvent linje i båda frågorna, nämligen att motverka monopol och främja mångfald. I det första fallet var syftet att se till att statliga intervjuundersökningar skulle kunna utföras inte bara av SCB, som reglerna då föreskrev, utan också av andra institut. I detta fall gäller det att bevara mångfalden i produktionen av undersökningar om politiska partisympatier. Vi harf. n. en statlig undersökning, SCB:s, och vi har SIFO:s undersökning och några undersökningar med mindre urval, som görs av andra institut. Min och Rolf Örjes motion syftar till att vidmakthålla mångfalden på det här området, så att vi också i framtiden skall ha många olika kunskapskällor om de politiska partisympatierna. Jag anser att det är mycket viktigt för demokratin att folkvalda och andra har en klar bild av opinionsutvecklingen i samhället. SCB:s undersökning har genom sitt stora urval speciella förutsättningar att ge sådan kunskap. Men jag skulle tycka att det vore utomordentligt otillfredsställande, om vi bara hade SCB:s undersökningar att stödja oss på eller bara hade SIFO:s utredningar att lita till. Det är viktigt att vi bevarar en mångfald i studiet av den politiska opinionsutvecklingen, och det är lika viktigt att vi undanröjer de olika statliga monopol som fortfarande dröjer sig kvar.
Herr talman! Daniel Tarschys yttrande föranleder mig att säga att det är ingen konkurrens på lika villkor om statistiska centralbyrån kan utföra sina undersökningar, icke med uppdragsfinansiering utan med hjälp av statsmedel. På det sättet snedvrids konkurrensen. Det finns ett flertal fristående organ som utför partisympatiundersökningar. Jag kan nämna SIFO, som alla känner till, Testologen, IMU och en del andra företag. Dessutom företar som bekant Sveriges Radio regelbundna mätningar. På det här viset får SCB en förmån som inte är motiverad, med tanke på vad både Daniel Tarschys och jag kämpar för, nämligen fri konkurrens på alla områden.
Herr talman! Jag tror faktiskt inte att herr Wachtmeister satt sig in i de båda frågorna — jämförelsen haltar på båda fötterna. Beträffande monopolet på intervjuundersökningar var det inte bara en fråga om konkurrens på lika villkor, utan där hade SCB ett totalt monopol: alla statliga myndigheter och kommittéer var tvungna att vända sig till SCB för att få intervjuundersökningarna utförda. Det var ett totalt monopol för SCB som vidmakthölls genom en statlig förordning. I det här fallet gäller det en helt annan fråga. Här har vi en marknad där det finns flera institut som utför undersökningar. Det är fråga om att vidmakthålla denna mångfald i undersökningsverksamheten. Det är alltså inte fråga om konkurrens på lika villkor, som såvitt jag vet inte har eftersträvats av något institut. Det förhåller sig inte så att SIFO eller Testologen eller något av de andra instituten är ute efter att ta död på SCB:s undersökningar. Någon sådan strävan har inte alls förmärkts. I det förra fallet däremot var det verkligen så att Sveriges sociologer, universitetsinstitutionerna och de fria företagen var allvarligt bekymrade över det monopol som SCB hade. Det rör sig alltså om två helt skilda frågor. I båda fallen är min strävan att vidmakthålla mångfald och se till att det inte skapas monopol, som är lika mycket av ondo vare sig de är statliga eller privata.
Herr talman! Det är väl snarare så att vi har behov av att slå vakt om de fria företag som inte får något statsunderstöd, alltså i detta fall SIFO, Testologen och andra. De har sämre chanser att överleva och fortsätta sin verksamhet, om det finns ett statligt organ som åtnjuter ett väsentligt statligt bidrag som täcker hela dess kostnad. Jag kan tillägga att det finns en sammanslutning i 32 länder som heter Gallup International och som även Sverige är medlem av. I inget av dessa 32 länder förutom Sverige utgår det statsbidrag till sådana här undersökningar. Vi skulle alltså vara i gott sällskap om vi upphörde med den finansiering som föreslagits i Daniel Tarschys motion.